Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet fru Odhnoff för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag tagit upp denna fråga är att den mer och mer kommer i förgrunden i den allmänna debatten. Det visar att behovet av konkreta linjer och klarhet i målsättningen för den framtida barnstugeverksamheten blir allt större. De två närmaste åren före barnens inträde i den allmänna skolan blir alltmer betydelsefulla som förberedelseår för den egentliga grundskolan. Därigenom ökar också trycket särskilt på utbyggnaden av förskolorna. Inom ramen för sina resurser planerar och bygger kommunerna ständigt nya lekskolor eller förhyr lämpliga lokaler. Det är ur den aspekten jag har frågat när man kan förvänta sig de i direktiven anbefallna förslagen om målsättningen för den När barnstugeutredningen lägger fram sina förslag kan de ha sådan innebörd att betydelsefulla investeringar som kommunerna redan gjort visar sig vara felinvesteringar. Likaså kan utredningen få betydelse för utbildningen av de lärare som skall fungera i de framtida förskolorna. På den punkten får väl statsrådets svar anses relativt tillfredsställande genom aviseringen av offentliggörandet av förslagen i början av nästa år. Parallellt med den kommunala verksamheten bedrivs emellertid från kristet håll en ökande så att säga vardagsverksamhet i enskild regi, främst genom svenska kyrkan men även andra enskilda skolor finns. Kyrkans småbarnstimmar och småbarnsskola berör i dag uppskattningsvis 30 000—35 000 barn under skolåldern. I direktiven till 1968 års barnstugeutredning angavs omfattningen av kommunernas lekskolor till 65 000 barn. Den kyrkliga verksamheten har alltså i förhållande till samhällets lekskolor en mycket stor andel i den totala tillsynsverksamheten bland barn i förskoleåldern. De angivna siffrorna är inte fullt jämförbara, eftersom kyrkans barntimmar hålls någon gång per vecka och grupp. På samma sätt avviker också kyrkans småbarnsskola något från kommunernas lekskolor genom att man där har större spridning på åldersgrupperna och i vissa fall kortare skoltid. Siffrorna pekar dock otvivelaktigt på en verksamhet av aktningsvärd omfattning. Efter vad jag har inhämtat pågår även på detta område en kraftig expansion. Kyrkans småbarnsskola arbetar som en vanlig lekskola utom att där tillkommer en kort andaktsstund. Den skiljer sig också från kommunernas lekskolor i det avseendet att statsbidrag inte utgår vare sig som anordningsbidrag eller som driftbidrag. I socialstyrelsens råd och anvisningar står dock tydligt angivet att sådana bidrag kan utgå även till förening och stiftelse. En förskola som drivs helt efter riktlinjerna för nämnda anvisningar borde alltså vara berättigad till statsbidrag även om där finns ett inslag av kristen anda. Det skulle vara värdefullt att få ett besked av statsrådet på denna punkt. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det ligger något försåtligt i statsrådets formulering av svaret på min andra fråga — eller egentligen på den första frågan i interpellationen — om de kristna förskolornas framtid. Statsrådet slår fast att utgångspunkten för utredningsarbetet är att förskoleverksamheten även i fortsättningen skall vara en kommunal angelägenhet. Ja, visst är det en kommunal angelägenhet. Men det kategoriska uttalandet kan leda till den slutsatsen att det därutöver inte skall finnas utrymme för motsvarande insatser från enskilt håll. Jag skulle vilja ha ett klarläggande även på den punkten. Lika oklart till innebörden är statsrådets uttalande i sitt svar att ingenting hindrar att utredningen i sitt arbete kommer in på den verksamhet för barn som bedrivs vid sidan om den kommunala barnstugeverksamheten. Som jag ser det vore det av stor betydelse att utredningen inte bedriver sitt utredningsarbete isolerat från de frivilliga insatserna på området. Utredningens arbete borde bedrivas i mycket nära kontakt med de enskilda skolorna såvida inte i målsättningen ingår att den enskilda verksamheten på ett eller annat sätt kommer att förhindras. I direktiven finns inte heller något angivet om en sådan kontakt. Jag hoppas att statsrådets antydan om kontakt med den icke-kommunala verksamheten har samma positiva innebörd som man kan utläsa av en intervju nyligen med barnstugeutredningens sekreterare i tidskriften Vår Kyrka. På fråga om hur utredarna ser på den kyrkliga verksamheten bland barn sva rade hon för egen del bl.a.: >Jag hoppas personligen på en livligare kommunikation mellan kyrkliga och kommunala barnstugor.> Men jag anser dessutom att den kommunikationen borde upprättas redan på utredningsstadiet. Här kommer man också in på frågan om förskollärarnas utbildning. I denna bör religionsundervisningen få större utrymme. Barn går ofta även i tidig ålder och tänker på frågor av religiös art. Hur skall en förskollärare, som inte har någon utbildning på detta område, svara på sådana frågor? Här borde även finnas en kontakt mellan förskolan, kyrkan och samfunden. Det är ett utbrett föräldraintresse att barnen i de lägre åldrarna ges en kristen fostran. Svenska gallupinstitutet har nyligen på uppdrag av samkristna skolnämnden gjort en undersökning i frågan om kristen fostran i hem och skola. Utredningen gjordes i syfte att skapa klarhet kring resultatet av en attitydundersökning, som Svenska kyrkans centralråd tidigare låtit göra. Man hade där från 73 procent av alla föräldrar i undersökningen fått jakande svar på följande fråga: »Vill ni att era barn ska få en kristen fostran?» Gallupinstitutets resultat blev exakt detsamma. Av de tillfrågade var 73 procent positiva till en kristen fostran, alltså samma andel som i centralrådets undersökning. Av de intervjuade ansåg 86 procent också att ungdomen genom kristen fostran blir mera laglydig. Att de blir mera hjälpsamma ansåg 84 procent, att de blir varmare människor ansåg 82 procent osv. Jag vill i detta sammanhang anknyta till direktiven för barnstugeutredningen, där det uttalas att ansvaret för barnens fostran, tillsyn och vård i första hand vilar på hemmet. Liknande synpunkter anföres i socialstyrelsens Råd och anvisningar angående barnstugorna. Det heter där bl.a.: »Naturligtvis kommer ansvaret för de uppväxande barnen alltid att i första hand vila på Tidigare i dessa anvisningar framhålles bl.a. följande: »Förskoleåldern har tillmätts stor betydelse av den barnpsykologiska forskningen. Enligt denna är den tidiga barndomen ur utvecklingssynpunkt den viktigaste perioden i en människas liv.> Dessa synpunkter delas givetvis av alla. Eftersom alltså enighet råder om var tyngdpunkten i ansvaret för barnens fostran och utveckling ligger, borde det vara helt naturligt att man vid utformningen av undervisningen för barn i de aktuella åldrarna tar hänsyn till föräldrarnas önskemål. Jag har med detta påpekande inte underkänt direktiven till utredningen, men jag har velat väcka insikt om förhållanden och faktorer som inte kan utläsas ur direktiven. Ett obligatorium för förskolan innebärande att endast barnstugeverksamhet i kommunal regi vore tillåten skulle innebära död åt de enskilda förskolorna. En sådan utveckling svarar inte mot en utbredd opinion till förmån för alternativa skolor för förskolebarn. De nyss anförda utredningsresultaten talar för att intresset för barns fostran på kristen grund inte är i avtagande. Erfarenheten talar tvärtom för att intresset härför hos unga föräldrar ökar på många håll. Jag har själv arbetat i söndagsskoleverksamhet under 30 år och har under de senaste åren upplevt en klar attitydförändring. Många unga föräldrar följer sina barn till söndagsskolan, och det sker i allt större utsträckning. Också antalet barn i söndagsskolorna ökar på sina håll mycket starkt. Mellan 70 och 90 procent av barnen kommer från hem, där föräldrarna eljest inte har någon direkt anknytning till kristen verksamhet. Orsaken härtill är sannolikt bl.a. en ökad oro över den ökade vilsenheten och nedbusningen i de yngre åldrarna. De gamla beprövade vägarna blir alltmer aktuella. Med det anförda har jag velat göra det ansvariga statsrådet och utredarna medvetna om att varje inskränkning av möjligheterna till barnstugeverksamhet i enskild regi med största sannolikhet kommer att medföra en stark föräldrareaktion. Det hade därför varit önskvärt att statsrådets svar på denna punkt hade varit mera distinkt och klargörande.

Herr talman! Såsom påpekats pågår en utredning om förskoleverksamhetens innehåll och utformning. Därför kan det vara på sin plats att spara den klara och distinkta utformningen av direktiven för förskoleverksamheten tills denna utredning är färdig och har presenterat sitt material. Därför är jag inte heller beredd att närmare gå in på frågan om en förskoleverksamhet i kristen regi inom ramen för en allmän eller obligatorisk förskola. Men jag skulle vilja understryka att ett av de grundläggande syftena med förskolan är att ge möjlighet för barn från olika samhällsoch hemmiljöer att vara tillsammans. Barnstugorna byggs ut i mycket rask takt. Herr Sellgren nämnde några siffror. Jag kan tala om att de aktuella siffrorna, så långt statistiken är framräknad, uppger dryga 80 000 barn i lekskolor och dryga 40 000 barn i daghem. Det är alltså många barn det rör sig om, och det är en snabbt växande verksamhet. En sakuppgift kanske är på sin plats för att rätta till en viss missuppfattning hos herr Sellgren. Anordningsoch driftbidrag till daghem utgår för barntillsyn av viss minimilängd — fem timmar. Sådana anordningsoch driftbidrag utgår, som det står i Råd och anvisningar, oberoende av vem som är huvudman. Om kyrkan ordnar daghem för heldagstillsyn av barn utgår självfallet såväl anordningssom driftbidrag, om verksamheten sker på grunder som i övrigt kan accepteras. Lekskolor kan få utrustningsbidrag från arvsfonden. Sådana bidrag utgår också till de lekskolor som anordnas av t.ex. de kristna samfunden. Frågan om närmare kontakt mellan utredningen och dem som företräder de kyrkliga kretsarna har tagits upp här. Jag kan bara peka på att i den intervju som herr Sellgren hänvisade till säger barnstugeutredningens sekreterare, att sekretariatet har kontakt med representanter för dem som står i spetsen för detta kyrkliga arbete. Jag uppfattar det som självklart att en sådan kontakt skall hållas och att den skall vara en god kommunikation i båda riktningarna. Något makabert talades här också om död för enskilda förskolor. Jag delar inte alls herr Sellgrens farhågor i detta avseende. Vi upplever en växande insikt om betydelsen och värdet av en förskoleverksamhet allt längre ner i åldrarna. Kyrkan, olika samfund och bildningsförbunden utför en pedagogisk och social fostrargärning av stora mått som komplement till hemmen. Här finns alltså ett vitt och obrukat fält för alla goda frivilliga krafter.

Herr talman! Jag ber att få tacka alldeles särskilt för statsrådets sista yttrande. Det behövdes kanske att jag uttryckte mig litet >makabert»> för att få den distinktionen och det erkännandet.

Beträffande intervjun kan det tänkas att man vid det här laget har haft kontakter mellan barnstugeutredarna och de kyrkliga företrädarna. I intervjun ställde man frågan om barnstugeutredningen studerat den kyrkliga verksamheten bland barnen och fick till svar: Nej, inte ännu, men vi har haft kontakt med representanter för dem som står i spetsen för arbetet. Det är bra, vi har alltså i viss mån rätt båda två. Fru statsrådet sade i början av sitt anförande, att den kommunala förskolan vill ge möjlighet för barn från skilda miljöer att vara tillsammans. Det är precis vad man också ordnar i de enskilda förskolorna. De enskilda förskolorna är inte exklusiva skolor för barn som kommer från kristna hem. Som jag sade tidigare skickar föräldrar som inte själva är aktiva kristna gärna sina barn till sådana skolor. Nu talar jag speciellt för de kristna förskolorna, men jag är inte främmande för att det i större centralorter även kan finnas så stora grupper av exempelvis invandrare eller människor med annan religionsuppfattning att man även där vill ha enskilda skolor som svarar mot denna religionssyn. Därför kan vi väl vara överens om behovet av de alternativa skolorna. Jag ber också att få tacka för upplysningen om bidragen till daghemraen. Det är dock inte lika lätt att få anordningsoch driftbidrag till lekskolor. Här talas bara om att man kan få arvsfondsmedel, men statsrådet sade ingenting om att anordningsoch driftbidrag kan utgå till kristna lekskoior. fag skulle vilja veta om även det är möjligt.

Herr talman! Herr Sellgren får rikta sitt yrkande om anordningsoch driftbidrag för lekskolor i annan ordning till riksdagen. Sådana utgår nämligen över huvud taget inte för närvarande, utan det utgår bara arvsfondsbidrag til! utrustning av lekskolor. Det är alltså ett nytt yrkande som herr Sellgren nu framställer. Herr Sellgren går in på de enskilda förskolor som skulle svara mot föräldrarnas särskilda religiösa syn. Jag tror det är viktigt att här understryka hur vi har kommit fram till en ökad klarhet beträffande de negativa följ derna av olika former av segregation. Vi är väl ense om att försöka hindra bostadssegregation och de sociala skiktningar som den kan leda till, till exempel inom skolan. För min del tror jag att det skulle vara en olycklig utveckling om man inom förskoleverksamheten fick en uppdelning av barnen med hänsyn till föräldrarnas livsåskådning. Det har i olika sammanhang talats om faror med en sådan uppdelning. På kyrkomötet i år talade förste vice ordföranden om hur man i hans församling hade mer än femton nationaliteter och många ungdomar med olika livsåskådningar. Det var sådana realiteter som iedde honom fram till den uppfattning som han pläderade för, nämligen att förskolan skulle vara sammanhållen i kommunal regi.

De konfronteras inte, de möts inte, de brottas inte inom sig själva med de frågor som det här gäller. Vi får i stället i vårt samhälle grupper av människor som lever med nästan vattentäta skott emellan sig.» Dessa synpunkter kan lika väl läggas på förskolan. Däremot finns det självfallet inga hinder vare sig för kyrkan eller något trossamfund att vid sidan om den reguljära förskoleverksamheten liksom nu ordna särskild verksamhet för de barn som så önskar. Vi ser ju att det i dag finns en ganska omfattande provkarta på verksamheter för barn i förskoleåldern vid sidan om den reguljära barnstugeverksamheten. Dessa verksamheter bedrivs av olika föreningar och sammanslutningar, av bildningsförbund, av kyrkan och av olika religiösa samfund. Ofta är det fråga om ett par timmars verksamhet för barnen en eller två gånger i veckan. Enligt min mening bör dessa verksamheter inte betraktas såsom alternativ till kommunernas barnstugeverksamhet utan såsom ett komplement till en utbyggd daghemsoch lekskoleverksamhet.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har i interpellation frågat mig om jag är beredd vidta sådana åtgärder att det stöd, som ges vissa kategorier i form av särskilt avdrag på skatten med 1800 kronor, redan från det nya skattesystemets ikraftträdande kan. utnyttjas även av dem som har låg eller ingen inkomst. Sådana åtgärder som fru Nettelbrandt åsyftar var föremål för riksdagens bedömning under innevarande års vårsession i samband med beslutet om nytt skattesystem. Riksdagen avvisade då dessa åtgärder. Jag avser inte att föreslå någon ändring i systemet.

Herr talman! I den svenska blandekonomin intar kooperationen som bekant en särställning. De kooperativa rörelserna är stora, betydelsefulla och i allt väsentligt expansiva inom sina respektive verksamhetsområden. Jag behöver bara här erinra om lantbrukskooperationens grundläggande betydelse för modernt svenskt lantbruk och för livsmedelsindustrins utveckling samt om konsumentkooperationens stora betydelse för varudistributionen i dess vidaste bemärkelse och utvecklingen in om denna sektor — eller om bostadskooperationens betydelse för bostadsproduktionen. Jag tror inte att utvecklingen kommer att minska kooperationens betydelse i framtiden. Det finns tvärtom en rad faktorer som talar för motsatsen. En förändrad handelspolitisk situation ökar starkt behovet av konkurrensdugliga och hos vårt folk fast förankrade företag. Enbart de multinationella företagens expansion understryker detta behov. En blandekonomi förutsätter fri tävlan mellan olika företagstyper på lika villkor. Stora folkgrupper i vårt land, t.ex. lantbrukarkåren, liksom andra breda folkliga intressen, t.ex. konsumentintressen, kan bäst tillgodoses genom kooperativa rörelser. I den internationella gemenskapen kommer kooperationen också att tillmätas allt större betydelse för att höja eftersatta folkgruppers ställning och för att säkra en ur demokratisk synpunkt nödvändig intressebalans. Trots detta förbises tyvärr ofta kooperationens betydelse i vårt samhälle. Det gäller t.ex. den högre undervisningen och forskningen, och det är detta förhållande som föranlett den aktuella motionen i denna fråga. Förklaringen är förmodligen den att kooperationen som idé och samhällsekonomisk företeelse kommit bort från den ideologiska stridslinjen, vilket i och för sig är ett intressant fenomen. De remissyttranden som utskottet infordrat över den motion som nu behandlas är genomgående positiva, ja, jag vill säga mycket positiva. Åsikterna går dock isär efter i huvudsak två huvudlinjer. Det finns en grupp som hävdar att kooperationen som ämne även fortsättningsvis bör integreras med undervisningen i t.ex. företagsekonomi och statskunskap. Till denna grupp hör universitetskanslersämbetet, Kooperativa förbundet och i viss mån SIDA. även utskottet har i sin skrivning anslutit sig till denna mening. Den andra gruppen hävdar att kooperationen bör ses som ett fristående ämne, och detta motiveras med behovet av ökad undervisning och forskning. Till denna grupp hör Sveriges lantbruksförbund och HSB. Jag vill särskilt hänvisa till att det i HSB:s yttrande hävdas, »att kooperationen nått en sådan utveckling att en fördjupad kontinuerlig teoretisk behandling av densamma sedan länge varit motiverad>. Det kan i detta sammanhang vara befogat att åberopa finska erfarenheter. Vid Helsingfors universitet bedrevs länge undervisning i kooperation integrerad med undervisning i andra närbesläktade ämnesområden. För att uppmuntra till en fördjupad undervisning och inte minst forskning och för att ge ämnet en fastare ställning inrättade man år 1966 en särskild professur i ämnet, något som i hög grad verkat be fordrande på den kooperativa debatten i vårt östra grannland. Det råder knappast något tvivel om att frånvaron av en fast plattform för kooperationen inom den högre undervisningen i vårt land allvarligt hämmat intresset för och den allmänna förståelsen av kooperationen liksom att den hållit tillbaka rekryteringen till forskningsarbetet. Det är beklagligt med hänsyn till de kooperativa idéernas utveckling inom näringsorganisationerna och till arbetet i den kooperativa biståndsverksamheten. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande. Jag vill bara framföra den förhoppningen att utskottets skrivning måtte ge resultat.

Herr talman! Jag har i motionen 11: 218 — likalydande med motionen I: 281 — föreslagit att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall hemställa att vederbörande medicinska utbildningsmyndigheter tillser att undervisning i medicinsk etik samt särskild patientvård ingår i läkarutbildningen och övrig sjukvårdsutbildning. Bakgrunden till förslaget är att med den ökade tekniska och vetenskapliga utvecklingen ökar de etiska värderingarnas betydelse, och det gäller inte minst det medicinska området. Som exempel kan jag anföra abortfrågan som rymmer både medicinska och juridiska frågeställningar men också många etiska problem. Hit hör också eutanasiproblemet — alltså barmhärtighetsdödandets problem — det nya dödsbegreppet som har växt fram och inte minst transplantationsfrågan. Det är alltså min uppfattning att frågan om de etiska värderingarnas betydelse på ett nytt sätt måste tillvaratas i utbildningen av läkare och annan sjukvårdspersonal. Det framstår, menar jag, som ytterst angeläget att i läkarutbildningen ingår undervisning i medicinsk etik, och det synes nu inte vara fallet i tillräcklig utsträckning. I modern sjukvård kan man också iakttaga en rad olika faktorer som har lett till att den personliga vården blivit eftersatt samtidigt som den rent medicinska och tekniska utvecklingen har gått framåt. För att lösa dessa frågor för läkare och sjuksköterskor har många privata initiativ tagits. Så har t.ex. under detta år på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg anordnats olika programkvällar för medicine studerande. Det är studierådet som har gjort detta, och jag vill nämna några av rubrikerna till programmen: Förväntningar och försvarsreaktioner i samtalssituationer. Detta är alltså ett exempel på privata initiativ för att komma till rätta med de många frågor som läkare, blivande läkare och sjuksköterskor brottas med. Jag nämnde transplantationsproblematiken. Skall man ta njurarna från personer som just avlidit utan att fråga de anhöriga? När en person plötsligt avlider — t.ex. vid en trafikolycka — förs han eller hon snabbt till en operationssal, där läkarna gör ett snitt för att plocka fram de ännu varma njurarna. Det finns en bestämmelse om att de anhöriga — om dessa befinner sig i närheten — skall tillfrågas innan njurarna tas bort. Men eftersom det är så bråttom, kan denna bestämmelse tolkas så att man kan underlåta att ringa de anhöriga, om dessa vistas på annan ort. Studenterna anser att de etiska synpunkterna inte blir tillräckligt belysta i undervisningen. Utskottet har vänt sig till socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet för att få klarhet i denna sak med anledning av motionerna, och socialstyrelsen har i sin tur vänt sig till olika personer i landet för att få del av deras åsikter i denna angelägna fråga. Jag vill nämna några exempel på hur man ser på frågan. Professor Börje Cronholm på psykiatriska kliniken vid Karolinska sjukhuset i Stockholm säger att någon kurs i medicinsk etik inte ingår i läkarutbildningen, men inom flertalet ämnen, särskilt de kliniska, är det en självklarhet att etiska problem diskuteras och belyses. Detta hindrar inte, menar han, att en förbättrad undervisning på området skulle vara önskvärd. Han är därför enig med oss motionärer om att en vidgad och fördjupad behandling av medicinsk-etiska frågor under läkarutbildningen är önskvärd. Han tror att det bästa resultatet nås genom att sådana frågor tas upp i sitt konkreta sammanhang inom de olika ämnena, inte genom en särskild kurs i medicinsk etik.

Eftersom de etiska frågorna inom sjukvården i dag ofta är komplexa, menar hon, och delvis starkt kontroversiella, är det nödvändigt att de blir allsidigt belysta genom att undervisningen handhas av experter på de olika medicinska områden som ingår i problemkomplexet. Hon säger sammanfattningsvis att motionen tar upp frågor av central betydelse för modern sjukvård. Det synes sålunda angeläget att åtgärder vidtages för att få till stånd en adekvat utbildning för läkare och övrig sjukvårdspersonal i medicinsk etik och särskild patientvård. Socialstyrelsen har också vänt sig till provinsialläkaren Gustav Haglund i Malmöhus län. Han har framhållit och argumenterat emot en kursbunden och formaliserad undervisning, som i varje fall formellt kunde fritaga andra läkare från undervisningsansvar. Diskussionen om de etiska problemen måste förekomma på alla nivåer i undervisningen och tillsammans med all personal, menar denne provinsialläkare, och ett utmärkt tillfälle erbjuder sig till samundervisning med t.ex. sjuksköterskorna. »Det behövs alltså i motionens anda», säger han, »en analys av innebörden i en etisk hållning inför skilda problem och på skilda stadier i utbild ning och praktisk medicinsk verksamhet. Det bör uppmuntras såväl i redan spontant etablerade former som i utvecklande av nya.» Professor Gunnar Biörck vid Serafimerlasarettet här i Stockholm påpekar att det redan förekommer, åtminstone till en viss grad, undervisning på detta område. För den kliniks del som han bär ansvaret för, Serafimerlasarettets medicinska klinik, nämner han att de inledande föreläsningarna i den medicinkurs som han själv håller i stor utsträckning behandlar kraven på en läkare ur patientens och patientvårdens synvinkel. Under ett senare avsnitt av kursen ägnas ett flertal seminarier åt dessa frågor. Under hösten 1969 hölls två stora seminarier om döden och dess medicinska och etiska problem och ett långt kvällsseminarium om medicinsk etik med särskild hänsyn till patientvårdens problem sådana som den unge medicinaren upplever dem. Tidigare år har problem som eutanasi och transplantation varit föremål för speciella seminarier och alltid med kursdeltagare som inledare och aktiva medverkande. Det är pofessor Biörcks uppfattning att »dessa problem har sin plats i utbildningen av unga läkare» och att »sådan undervisning de facto förekommer, även om den icke är i detalj föreskriven i studieplaner o. dyl.». Det är också hans »bestämda uppfattning, att huvudparten av denna undervisning bör förekomma under den första egentliga kliniska kursen, d.v.s. medicinkursen, då studenterna bäst behöver den och är mest motiverade för den, men vissa aspekter måste även fortsättningsvis belysas under bl.a. kurserna i kirurgi, obstetrik och gynekologi samt psykiatri». När vi sedan kommer till socialstyrelsens eget ställningstagande finner vi i ett uttalande, som inte har kommit med i utskottsutlåtandet, att styrelsen framhåller: »Socialstyrelsen delar motionärernas uppfattning om den växande be tydelse etiska frågor fått i vårdarbetet. Såsom en följd av de landvinningar som gjorts inom den medicinska och tekniska forskningen, har etiska värderingsproblem också kommit att inta en framträdande plats i den offentliga debatten. Här må erinras om diskusssionerna om dödsbegreppet samt om transplantationerna.» Vidare sägs det: »Enligt vad socialstyrelsen inhämtat har särskilda nämnder för medicinsk etik inrättats vid landets samtliga medicinska fakulteter.» Det skulle sålunda vara ett framsteg med tanke på det förslag jag har väckt i min motion. »En teoretiskt inriktad kurs i medicinsk etik», menar socialstyrelsen, »utan förankring i det praktiskt kliniska arbetet kan därför starkt ifrågasättas. Undervisningen i dessa frågor bör däremot — — — obligatoriskt ingå som en integrerad del i framförallt den kliniska undervisningen. I enlighet härmed har någon särskild kurs i medicinsk etik tidigare inte funnits och planeras för närvarande inte heller ingå i läkarutbildningen.

Jag vill trycka på att det är väsentligt att detta verkligen realiseras. Socialstyrelsen förutsätter »att universitetskanslersämbetet i samband med den översyn, som f.n. sker av läkarutbildningen, i studieplanerna preciserar att medicinsk etik skall ingå som ett obligatoriskt moment i undervisningen i kliniska ämnen. Vidare förutsätts att skolöverstyrelsen på motsvarande sätt beaktar den medicinska etikens plats i vårdyrkesutbildningen, t.ex. i sjukskö Universitetskanslersämbetet har tillsatt en arbetsgrupp, som har lagt fram vissa förslag till studieplaner som framför allt gäller det propedeutiska stadiet. Enligt dessa studieplaner »ingår i det propedeutiska stadiet inom ämnet klinisk propedeutik moment som tar sikte på att bibringa de studerande grundläggande kunskaper om psykologiska kontaktproblem mellan läkare och patient samt samtalsteknik». Universitetskanslersämbetet menar att man i det fortsatta studieplansarbetet bör beakta de frågeställningar som tas upp i motionen. Slutligen skulle jag vilja hänvisa till ett yttrande som avgivits av professor Kjell Härnqvist vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Han hävdar att även »om sådana moment troligen ingår på olika ställen i den medicinska undervisningen, kan det vara lämpligt att ge dem en något fastare plats i utbildningsgången». Han tillstyrker därför att »dessa frågor görs till föremål för utredning, lämpligen inom ramen för fakultetsberedningen för medicin och odontologi». Jag skulle särskilt vilja dra fram detta yttrande från professor Kjell Härnqvist och betona att det enligt min mening anvisar en lämplig väg att föra saken vidare framåt. Med min blanka reservation till utskottsutlåtandet har jag alltså velat trycka på betydelsen av att medicinsk etik och särskild patientvård ägnas stor uppmärksamhet. I utskottsutlåtandet behandlas särskilt frågan om läkarnas utbildning; däremot skrivs ingenting speciellt om den övriga sjukvårdsutbildningen, för sjuksköterskor och annan vårdpersonal på sjukhusen. Jag skulle till sist, herr talman, vilja betona att det är viktigt att skolöverstyrelsen verkligen tar dessa frågor ad notam så att den medicinska etiken får en tillbörlig plats i vårdyrkesutbildningen, inte minst när det gäller sjuk ser inom arbetsmarknadsverket att riksdagen måtte som sitt yttrande ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört,

Herr talman! »Eftersom jag har fått en utbildning på Handelshögskolan till företagsledare måste jag nog avböja Ert erbjudande.» Förr kunde man faktiskt ganska ofta på företagens anställningskontor få höra nyutexaminerade civilekonomer yttra sig på detta eller på liknande sätt. I dag händer det mera sällan att en nyutexaminerad civilekonom söker en tjänst som verkställande direktör. Ja, han kan trappa ned kraven till att bli ekonomichef, ty på det sättet blir han ju verkställande direktörens högra hand och är dessutom tänkbar som verkställande direktör om några år. Detta, herr talman, var elakt sagt om civilekonomer. Nu drabbar egentligen elakheten inte den nye, unge civilekonomen utan samhället och skolan som inte har orienterat civilekonomerna och akademikerna i allmänhet om arbetslivet. Det är tyvärr så att den unge akademikern ganska dåligt känner sig själv och sina anlag i relation till olika yrkesuppgifter. Han känner till de stora stråken — de glamourösa jobben — till direktionsrummen, men han känner sämre till de »tysta» jobben och framför allt det ökande antalet nya jobb ute i arbetslivet. Det är en mängd nya jobb som i dag etableras i takt med strukturförändringarna, de tekniska framstegen och inte minst datas intåg i arbetslivet. Han känner också ganska dåligt till befattningskraven. Den unge akademikern ser saken — och jag har förståelse därför — studietekniskt eller rättare sagt examenstekniskt. Han bibringas uppfattningen att för ett visst jobb räcker det med en trea i företagsekonomi plus en etta i nationalekonomi eller, som man numera räknar, 20 poäng hit, 40 dit osv.

Herr talman! Ytterligare ett exempel innan jag går över till ett resonemang om avnämaren. En ung, icke färdigutbildad jurist vände sig till det företag där jag arbetar och frågade: »Jag skall utbilda mig till bolagsjurist, kan jag få komma till er i sommar och följa er bolagsjurist i hans arbete?» Vad svarar man på det? Vi var mycket tveksamma huruvida det kunde vara företagsekonomiskt klokt att vår högt kvalificerade och hårdjobbande bolagsjurist stundligen skulle bli störd av en praktikant. Vore det inte bättre att den unge blivande juristen fick ta ett sommarjobb en månad på fakturakontoret och en annan månad på verkstaden eller i varuhuset? Då skulle han få uppleva en mängd arbetsuppgifter, vardagssituationer och människor som han tidigare inte visste så mycket om. Naturligtvis kunde han också under sommaren få träffa bolagsjuristen ett flertal gånger och resonera om yrket, om arbetsuppgifterna och den vardagssituation som en bolagsjurist möter. Herr talman! Jag redovisar detta bara som exempel på bristen i fråga om kunskaper och information mellan å ena sidan avnämarna och å andra sidan akademikerna eller universitet och högskolor. Jag betraktar naturligtvis det hela med avnämarens ögon, och kanske har jag och mina kolleger en felaktig bild. Men en sak vet jag, och det har framförts i en motion av herr Wallmark i första kammaren och av mig i denna kammare: informationen mellan dessa håda parter är ytterst dålig. Vi gjorde tillsammans med Fria moderata studentförbundet under sommaren och hösten 1969 en enkätundersökning för att skaffa oss kunskap om hur det är ställt med näringslivets attityder till den akademiska arbetskraften — eller den <långtidsutbildade arbetskraften, som man numera allt oftare brukar säga. Det var inte någon stor undersökning — en sådan hade vi inte resurser till. Den omfattade i stort sett endast företag med mer än 1 000 anställda, och vi har överlämnat resultatet av undersökningen till utbildningsministern och berörda myndigheter. Den centrala frågan, huruvida man var beredd att öka anställningen av akademiker med icke-teknisk och icke-ekonomisk utbildning, besvarades positivt av endast 56 procent av de svarande, vilka utgjorde 50 procent av de tillfrågade. 21 procent var helt negativa och resten ytterst tveksamma. Det skall också noteras att de som i princip ställde sig positiva gjorde den reservationen, att det endast kunde bli fråga om ett relativt litet antal nyanställningar. Undersökningen visar också generellt att man inom näringslivet uppenbarligen hyser mycket vaga begrepp om den akademiska arbetskraftens allmänna kunskaper och kvalifikationer. Man har en allmän uppfattning att det rör sig om kvalificerade människor, men man vet inte riktigt var man skall placera dem och vilka arbetsuppgifter de är mest lämpade för. Till detta bör läggas att antalet akademiker ökar mycket kraftigt. Det är därför nödvändigt att vi ägnar stor uppmärksamhet åt frågan hur informationsproblemet skall lösas och hur man över huvud taget skall kunna förbättra informationen. Principen om rätt man på rätt plats är inte minst viktig. Samhället satsar ju oerhörda summor på akademikerutbildningen, och dessa resurser måste utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. I vår motion har vi framfört olika tankar om hur förhållandena på detta område skulle kunna förbättras. Bl a. säger vi att man skulle kunna inrätta ett slags lokala avnämarråd för att förbättra kontakterna mellan å ena sidan avnämarna och å andra sidan universitet, högskolor och den akademiska arbetskraften. Men detta har majoriteten i statsutskottet inte velat vara med om. Man har framhållit en del andra ting som görs och som man tycker räcker. I majoritetens utlåtande åberopas bl.a. att ett liknande syfte på det tekniska och farmaceutiska området tillgodoses genom de centrala utbildningsråden. Vidare hänvisar man till en utredning om samma frågor som just nu remissbehandlas. Vi motionärer tycker att detta är bra, men vi undrar om det räcker. Det är därför vi har fört fram tanken på avnämarråd som en möjlighet att förbiättra informationen. Detta förslag har tagits upp i reservationen till statsutskot tets utlåtande nr 176, och jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen 2.
Herr talman! Utskottet har i sitt utlåtande om statistikoch prognosproduktionen enligt mitt förmenande alltför lätt gått förbi motionärernas krav att riksdagen skall ta initiativ för att förbättra och förstärka denna verksamhet inom arbetsmarknadsområdet.

Det förhåller sig så som sägs i skrivelsen; det är inga överord. I sitt yttrande över motionerna medger statistiska centralbyrån att kritiken av dess verksamhet på utbildningsområdet är berättigad, låt vara att man framhåller att något i alla fall blivit åtgjort. Framför allt saknas en ämneslärarprognos, vilket är synnerligen allvarligt i det nuvarande arbetsmarknadsläget. Nu skall väl inte i första hand statistiska centralbyrån klandras utan snarare regering och riksdag. Antalet tjänster vid prognosinstitutet har inte ökat sedan 1964 trots att SCB regelbundet i petita begärt ökade resurser för institutet, och så har det blivit som det har blivit. En framställning till Kungl. Maj:t om förbättringar är enligt utskottet inte erforderlig nu. Utskottet hänvisar till att riksdagen i samband med den årliga budgetbehandlingen kan göra erforderliga bedömningar av anslag till olika ändamål. Det är givetvis sant, och detta är på sitt sätt ett oklanderligt resonemang, men jag saknar i det förelig gande utlåtandet en bedömning av de krav och önskemål som har framförts i olika motioner, däribland i de motioner som jag här talat om. Utskottet glider enhälligt förbi den heta materian i vältalig tystnad. Den motiverade reservation som finns till utskottsutlåtandet tar sikte på avnämarråd, och det är väl troligt att sådana kan göra någon nytta i det avseende som de är avsedda för. Jag tror emellertid att ett minoritetsuttalande — om det inte hade varit mer — om arbetsmarknadsstatistikens och prognosproduktionens dåliga läge hade varit lika behövligt för att ändå på något sätt föra saken framåt och understryka frågans vikt, som tydligen är fördold för majoriteten. Det utskott som vid 1971 års riksdag skall syssla med dessa frågor har alltså att vid sin budgetbehandling emotse motioner i enlighet med den vänliga rekommendationen i statsutskottets utlåtande nr 176. Då lär man inte, som statsutskottet nu gör, undgå att företa en bedömning av läget på statistikoch prognosområdet. Herr talman! Jag har inget yrkande. Jag har endast velat göra några kommentarer till utlåtandet från ett på denna punk tystlåtet utskott.

Herr talman! Det ärende som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 176 är av sådan vikt att det förtjänar stor uppmärksamhet. Frågan om en förstärkt statistikoch prognosproduktion är enligt min mening utomordentligt viktig, och jag kan till fullo instämma i vad herr Nordstrandh nyss anförde. Statsutskottet nöjer sig för sin del med att hänvisa till vad som är på gång, och utskottet avstyrker sedan förslaget om en framställning till Kungl. Maj:t angående åtgärder för att samordna och förstärka den prognosverksamhet på arbetsmarknadens område som bedrivs på olika håll. Utskottet hänvisar bl.a. till att arbetsmarknadsstyrelsen kvartalsvis gör bedömningar av arbetsmarknadsläget och av utvecklingen för det närmaste halvåret, specialundersökningar i samband med <arbetsmarknadsundersökningarna samt andra analyser och särskilda undersökningar, som det heter i utskottsutlåtandet. Detta är givetvis värdefullt, men det är enligt min mening långt ifrån nog. I ett läge där man har anledning befara att vi kan komma snett på arbetsmarknaden genom att utbildningsvägarna inte är avpassade till samhällets behov är det angeläget att genom ett effektivt prognosarbete få fram behovet av personal på olika verksamhetsområden. Det är visserligen ingen lätt uppgift, men säkerligen går det att skaffa sig en klarare överblick än den vi nu har. Statistiska centralbyrån säger i sitt remissyttrande bl.a.: »Skall balanssituationen för olika yrkesoch utbildningsgrupper belysas måste utvecklingstendenserna på såväl tillgångssidan bedömas som behovssidan.

Statistiska centralbyrån säger vidare att svårigheten att göra en sådan genomgång och kartläggning hittills har berott »bl.a. på bristen på relevant information om hela arbetskraften.

För att man skall kunna åstadkomma en så god avvägning som möjligt mellan olika utbildningsvägar erfordras en överblick över hela arbetsmarknadsfältet. Det utgör förutsättningen för den prognosverksamhet med sikte på balans mellan skilda yrkesgrupper som vi efterlyser i vår motion nr 59 i denna kammare. Herr talman! Jag har inte något särskilt yrkande, men jag har på nytt velat understryka nödvändigheten av att dessa frågor ägnas ökad uppmärksamhet i det nya läge som utbildningsexplosionen skapat och skapar.

Herr talman! Jag vill tillbakavisa de uttalanden som här har gjorts, att utskottet inte skulle ha behandlat detta ärende med noggrannhet. Vi har verkligen ägnat ärendet en ingående behandling. Att vi anser frågan vara viktig vill jag också understryka. Motionärerna visar själva hur svår prognosverksamheten = egentligen är. Herr Westberg i Ljusdal har väckt en motion där han hänvisar till den rådande lärarbristen och pekar på att vi hade en uppsjö av lärare i början av 1930 talet. Han skulle ha kunnat tillägga att de lärare som kanske gick arbetslösa under 1930-talet har fortsatt att vara yrkesverksamma under den tid då vi haft lärarbrist. Han skulle också ha kunnat hänvisa till behandlingen under 1940-talet av frågor t.ex. om import av vissa läkare till Sverige. Statistiska centralbyrån ställer frågan, hur långt prognosverksamheten skall sträcka sig: Skall den sträcka sig till hela den yrkesverksamma tiden för dem som är i utbildning, eller skall den inskränkas till den tidpunkt då de är klara med sin utbildning? De problem som tas upp i motionerna är viktiga, men de exempel jag har anfört visar att det är svårt att ge dem en allsidig belysning. Här har sagts att 1970 års folkoch bostadsräkning ger oss bättre möjligheter att bedöma det framtida läget. Jag tycker man bör ha detta i åtanke när man diskuterar dessa problem. I detta sammanhang vill jag också påpeka att även om prognosavdelningen inte har fått någon utökning, har andra avdelningar inom statistiska centralbyrån utökats. Herrar Nordstrandh och Wennerfors har inte ställt några andra direkta yrkanden än om bifall till reservationen.

Det måste då tydligen förhålla sig så, att den som blivit akademiker inte känner till de tysta arbetena och de tysta jobben och saknar inblick i vilka kunskaper andra har och hur man har det ställt på övriga områden. Vidare kan man ju alltid diskutera uppgiften att endast 56 procent är positivt inställda i detta sammanhang. Det är dock över hälften. Det är dessutom att märka att bara 21 procent av företagen var negativt inställda. En fråga som också behöver diskuteras är ju den långtidsutbildade arbetskraftens möjligheter att söka sig in på nya arbeten i framtiden. Låt mig säga att vi från utskottsmajoriteten har den absoluta uppfattningen att ett ökat informationsutbyte mellan långtidsstuderande och arbetslivets företrädare självfallet är av godo. Sedan kan man verkligen ifrågasätta, om arbetslivets företrädare skall kallas för avnämare, införstått att arbetskraften är en konsumtionsvara, men det behöver vi väl inte diskutera i dag. Det är emellertid en nomenklatur som jag verkligen vill sätta ett frågetecken i kanten för. Frågan gäller om ett ökat informationsutbyte bör institutionaliseras över huvud taget. Utskottsmajoriteten har tagit avstånd från motionärernas förslag, att man skulle bygga upp ett stort nät av lokala råd på flera orter, t.o.m. flera på varje ort. Utbildningsplanerna kan knappast ha så många lokala aspekter att de till utbildningsnämnderna riktade eventuella råden kan tillföra något som inte kan föras fram på annat sätt. Den delen av utbytet kan ske centralt, och vi har i statsutskottet inte velat föregripa vad som kan bli följden av förslaget om en ständig kommitté på departementsnivå. Genom en sådan kommitté skulle emellertid även motionärernas önskemål kunna tillgodoses. Men det är inte den enda lösningen. Vi kan ju alltid genom skoloch arbetsmarknadsmyndigheterna främja informationsutbytet, och det är klart att vi måste utöka detta. Majoriteten har som sagt ingen invändning mot ett ökat utbyte av information men den har inte funnit, att det finns tillräckliga skäl för att bygga upp ett helt nytt system med råd, som i många fall med säkerhet skulle föra en tynande tillvaro på de små universitetsorterna. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag håller med utskottets talesman om att vissa metodiska problem har försenat de lärarprognoser som för närvarande är så oundgängligen nödvändiga. Men det är inte huvudorsaken, ty efter vad jag kan förstå är den viktigaste anledningen att prognosinstitutet helt enkelt saknar resurser, även personella, för att genomföra sin statistikoch prognosverksamhet på det här området. Det är också talande att statistiska centralbyrån gång på gång har begärt ökade resurser utan att få det. Man skulle alltså ha önskat att utskottet instämt i att det verkligen fordras en rejäl satsning på detta område, också på personalsidan, för att man skall kunna uppnå resultat, även om man givetvis inte just nu skulle direkt föreslå en viss personalökning. Det är denna tystnad som jag anser är mycket illavarslande.

Herr talman! I ett kort utlåtande i slutet av 1970 års riksdag behandlar statsutskottet ett flertal motioner från januari rörande samhällets vårduppgifter. I ett tiotal punkter behandlas där många motioner, vilka alla avstyrkes med knapphändiga motiveringar. Bara i en enda punkt har motioner tillstyrkts. Varför? Varför är statsutskottet så kallsinnigt mot de olika förslag som framförts i motionerna? Ett skäl — som kanske utskottsmajoritetens talesman kommer att anföra — är att frågorna redan är beaktade och att utredning pågår. Detta är i viss mån sant. Många utredningar pågår. Frågorna är kända. Vi vet var problemen finns, och vi känner också flera av lösningarna. Ett annat skäl är att motionärerna kanske i och för sig har rätt men att en betydande utbyggnad av samhällets vårdresurser ju pågår. Vi utbildar mer personal och satsar många miljoner på hälsooch sjukvård; det är svårt att sätta ambitionsnivån högre, även om vi önskar göra det. Resurserna är knappa. Ja, också detta är i viss mån sant. Det har skett och det sker en betydande utbyggnad av samhällets hälsooch sjukvård. Men just detta faktum gör att flera av motionerna är speciellt väsentliga. Sjukvårdskostnaderna har under den senaste tioårsperioden fördubblats, räknat i fasta priser. Vi har nu en årlig kostnadsstegring på 16 procent, samtidigt som nationalprodukten, alltså våra ekonomiska resurser, växer med bara 4—5 procent om året. Det gör att frågor rörande planering, prioritering och effektivt utnyttjande av tillgängliga sjukvårdsresurser är centrala. od Vi har från folkpartiet begärt att ett program, som bygger på undersökningar rörande de nuvarande bristområdena, på uppskattningar av kommande vårdbehov samt på kostnadsberäkningar för olika ambitionsnivåer och finansieringen av dessa, skall utformas. I ett sådant program bör en ökad vikt läggas vid en helhetssyn på vårdfrågorna och på en samordning mellan socialvård och hälsooch sjukvård samt en prioritering göras av förebyggande vård och eftervård. Vi har också begärt att kraftinsatser skall göras för att man skall komma till rätta med den personalbrist, som fortfarande finns inom vissa sektorer, och att den pågående sjukvårdskostnadsutredningen skall få vidgade direktiv samt en parlamentarisk förankring. Dessa krav avvisas emellertid av statsutskottets majoritet. Vad är då anledningen härtill? Låt mig anföra ett par meningar ur en artikel av utredningschefen Hans Esping, som svarar för sjukvårdsplaneringen i Skåne. Denne framhåller bl.a. följande: i >Samhällets ambitionsnivå i fråga om sjukvården höjs omärkligt, utan någon offentlig debatt eller någon avvägning gentemot andra behov... Kostnadsutvecklingen bestäms av läkare och experter, inte av landstingen. Någon politisk kontroll existerar knappast över sjukvården.» . : även om detta är en tillspetsad beskrivning — det finns dock inom landstingen ett ökat medvetande om vikten av en kontroll över sjukvårdskostnaderna — ligger det mycket i detta yttrande. Vi har en otillräcklig kontroll över utvecklingen på hälsooch sjukvårdsområdet. Vi behöver ett samlat handlingsprogram för hälsooch sjukvårdens utbyggnad under de kommande åren. | . Sjukvårdsresurserna är inte tillräckliga för att möta. efterfrågan från allmänheten. Bristen på personal inom vissa sektorer har medfört svåra hinder för en rationell planering. Den öppna sjukvården har stora svårigheter att brottas med när det gäller att hålla vården på en acceptabel nivå. Det pågår ett utredningsarbete, bl.a. inom SPRI, socialvårdens och sjukvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut. även om så är fallet, behövs emellertid en samordning av de delplaner som nu är under utarbetande. Det är framför allt nödvändigt att förtroendemännen, de som i riksdag, landsting och kommuner svarar för hälsooch sjukvården, medverkar i detta arbete. Därför lägger vi vikt vid att sjukvårdskostnadsutredningen får en parlamentarisk sammansättning, så att förtroendemännen får större möjligheter att utöva den politiska kontroll, som bl.a. utredningschefen Esping i sin artikel betonade vikten av. En av reservationerna vid statsutskottets utlåtande berör narkomanvården. Riksdagen bestämde 1969 att landstingen skulle svara för vården av narkotikamissbrukare och att landstingen skulle nära samverka med kommunernas uppsökande socialvård. Vi är alla medvetna om att samhällets resurser för att ge vård och hjälp åt narkotikamissbrukare har förbättrats men fortfarande är klart otillräckliga. Talet om ett socialt välfärdssamhälle måste te sig särskilt missvisande för de många unga människor som har narkotikaproblem och som vill få hjälp men inte kan få det och för de många föräldrar som ser sina barn förstöras av narkotikamissbruk. Därför måste en stark uppbyggnad av vårdresurserna för denna sektor ske. Det är en av samhällets viktigaste uppgifter nu. Vi menar att den nuvarande ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommuner bör bibehållas men att statsbidragsreglerna inte får vara så stela och snäva att den utbyggnad som är nödvändig fördröjs. Det finns anledning till kritik mot nuvarande bestämmelser på den punkten. Vad som behövs är att bestämmelserna görs så flexibla att en utbyggnad av resurserna i skilda former kan stimuleras. Socialstyrelsen — den myndighet som är ansvarig för verksamheten på detta område — har också sagt att en allmän översyn av statsbidragsreglerna är motiverad. Statsutskottets majoritet har emellertid inte velat medverka till detta. Herr talman! Vi på vår sida har i tre reservationer framfört våra synpunkter, och jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! Mitt anförande ansluter sig till punkten 11 i utskottets hemställan. Jag noterar med mycket stor tillfredsställelse socialstyrelsens och statsutskottets lyhördhet för det förslag som vi framfört i våra motioner om ett ökat och förstärkt lekmannainflytande i medicinalstyrelsens ansvarsnämnd. Det är välkänt från den offentliga debatten att nämndens nuvarande arbetsformer bland dem som vänt sig till nämnden har mött stor skepsis dels på grund av att de känt sig förhindrade att föra sin egen talan inför nämnden, dels på grund av att de — enligt vad de säger — haft svårigheter att tolka nämndens beslut. Jag vill gärna betyga att det inte finns anledning ifrågasätta att nämnden utför sitt arbete med objektivitet och oväld.

Jag överlåter med förtroende åt Kungl. Maj:t att göra den föreslagna révisionen av instruktionen för socialstyrelsen, och jag hoppas att man därvid också överväger att öka antalet lekmän i nämnden. Socialstyrelsen ger enligt min uppfattning ingen bärande motivering för att ökningen skall vara bara en person. Styrelsen säger att det finns risk för att nämndens effektivitet skulle äventyras om den blir större, men i allmänhet har vi fler lekmän i andra nämnder. Jag har inte mött någon kritik att dessa nämnder fördenskull skulle brista i effektivitet. Jag delar också socialstyrelsens uppfattning att det är önskvärt att de lekmän som utses får möjlighet att regelbundet delta i nämndens arbete. Men också av den anledningen tror jag att nämndens auktoritet skulle förstärkas, om antalet lekmän utökades. Herr talman! Låt mig så i stor korthet i anslutning till detta ärende betona vikten av att de medicinskadades skadeståndsfråga frigörs från det absoluta beroendet av den skuldoch ansvarsbedömning som åvilar medicinalväsendets ansvarsnämnd. Nog är det otillfredsställande att vi har det bättre ordnat med obligatoriskt verkande skadereglering av plåtskador på bilar än skador på människor vållade av olycksfall vid tandvård och sjukvård. En stor del av allmänhetens känsla av misstro inför nämndens arbete är troligen att söka i det förhållandet att de svåra och ekonomiska följderna måste bäras av de drabbade individerna själva i de fall där skuldoch ansvarsfrågan inte har kunnat klarläggas.

Herr talman! Allmänt känt och i gången tid ofta belyst är väl de enskilda initiativens betydelse på människovårdens område. Sociala verksamheter som numera anses tillhöra samhällets självklara arbetsuppgifter har mycket ofta haft sitt ursprung i enskilda initiativ. Exempel härpå kan tas från sådana områden som sjukvård, folknykterhet, slumverksamhet, ungdomsaktiviteter och andra människovårdande insatser i kyrklig, fri kyrklig och eljest ideell regi. I många fall har sådana genom enskilda initiativ åstadkomna insatser sedermera fått stöd och anslag av det allmänna, av stat och kommun. I trepartimotionerna 1:196 och II: 233, den senare framburen av mig, har vi erinrat om detta förhållande. Vi har också hänvisat till en år 1948 offentliggjord utredning, som föranstaltats av Svenska kyrkans diakoninämnd och utförts av Religionssociologiska institutet, som har gjort enkäter hos socialnämnder landet runt. Alla socialnämnder, som inom sitt område har haft kyrkligt-socialt eller/ och frikyrkligt-socialt arbete bedömer detta vara av stort värde. I det fall där sådant arbete saknas är man angelägen om att få dylik verksamhet till stånd. 65 procent av städernas socialnämnder och 50 procent av samtliga kommuner som saknar socialt arbete i kyrklig och frikyrklig regi är angelägna om att få sådan verksamhet. Den sistnämnda verksamheten vilar ju på ideell och kristen grund. Dess medarbetare är besjälade av önskan att få bringa hjälp, inte endast i materiellt avseende utan också vad det gäller omsorgen i andra avseenden om den enskilda, ofta så ensamma människan. I 1961 års lag om församlingsstyrelse betygade dåvarande departementschefen att det borgerliga samhällets socialvård och den kyrkliga och frikyrkliga diakonin bör verka vid sidan av varandra. Med vår motion har vi velat understryka behovet av ett sådant utvecklat samarbete mellan kommunernas socialvård och de enskilda människovårdande insatserna på olika avsnitt av vårt samhällsliv. De båda kompletterar enligt vår mening på ett utmärkt sätt varandra: Nu hänvisar statsutskottet till: soeialstyrelsens utredning om den icke institutionsbundna socialvårdens målsättning och organisation och förväntar — tydligen i motionens anda — rapport från :en verksam arbetsgrupp, varför inget riksdagens initiativ anses erforderligt. Herr talman! Jag vill hoppas att sådana förslag framkommer som kan vara till fromma för det ifrågasatta samarbetet inom socialvården och har därför för dagen inget särskilt yrkande på denna punkt. Jag yrkar emellertid i likhet med herr Mundebo bifall till reservationerna 1, 2 och 3 vid statsutskottets utlåtande nr 177.
:Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 177 är, höll jag på att säga, som riksdagsteknisk och procedurmässig produkt :ett beundransvärt aktstycke. Jag tror knappast att det i den nya riksdagen med dess annorlunda politiska styrkeförhållanden kommer att bli möjligt att gå förbi motioner med så kortfattad skrivning som här förekommer. På två fattiga sidor refereras ett stort antal motioner, :en del av dessa s.k. tunga, "med ofta mycket komplicerad problematik: - Därtill finns argumenteringar i motionerna, som är resultat av stora tankemödor, i många fall konstruktiv fantasi och progressiv ambition att söka medverka till konkreta förbättringar, då det gäller att lösa samhällets stora vårduppgifter. Men det hjälper inte. På tre och en halv sida skiljer sig utskottet med mycket komprimerade motiveringar från alla dessa ambitiösa framstötar med dess många positiva bidrag till svåra och angelägna vårdproblems lösning. Det sker i tio av sammanlagt elva punkter i utlåtåndets kläm med avslagsyrkanden. + Herr. talman! Jag skall som motionär likväl på en punkt för min personliga del inte klaga. Jag begärde i motionen II: 153 — väckt även i första kammaren med nr 133 — att riksdagen skulle klart uttala sig till förmån för försök med syfte att på empirisk väg finna former för en verksam terapi inom den institutionsbundna vården av alkoholskadade. Motionen knöt an till en av socialstyrelsen i skrivelse till Kungl. Maj:t den. 19 juni i fjol gjord framställning om medel till en av en arbetsgrupp fullständigt planerad och detaljutformad försöksverksamhet vid en av de statliga vårdinstitutionerna för alkoholmissbrukare.

Man får försöka att använda dem, men man kan enligt bitter erfarenhet alls inte vara säker på att man. når framgång med dessa åtgärder. Nu ansluter sig statsutskottet uttryckligen till vad vi motionärer tagit till utgångspunkt. för vårt yrkande, nämligen att behovet av behandlingsforskning inom området för vård av alkoholskadade gör sig allt starkare gällande, varför utskottet direkt instämmer i motionernas syfte. Men sedan hänvisar man till Kungl. Maj:t och de 2 miljoner kronor i anslag, som riksdagen i våras beviljade under socialdepartementets huvudtitel till forskningsmässig försöksverksamhet på det sociala området.

Statsutskottets skrivning är positiv, och detta vill jag gärna notera med tillfredsställelse. Jag är självfallet med om att det ankommer på Kungl. Maj:t att meddela beslut i denna fråga. Men man beräknade att komma i gång med detta forskningsprojekt och de andra omkring den 1 oktober i år och vi är nu inne i november. Jag vill uttala förhoppningen att utskottets positiva uttalande om behovet av behandlingsforskning rörande alkoholskadade nu skall medverka till ett snabbt beslut om igångsättning av det angelägna och färdigprojekterade forskningsförsök, som det här gäller. Enligt min mening hade ett lika positivt uttalande om det genom visst forskningsresultat dokumenterade värdet av en ordnad samverkan mellan enskilda församlingar och organisationer och samhällets socialvård kunnat främja en sådan samverkan — herr Nelander berörde detta i sitt anförande. Det gäller de mera personligt präglade delarna av människovården, som genom en sådan samverkan bättre skulle kunna tillgodoses och utvecklas. Tanken på en frivillig verksamhet såsom jourhavande medmänniska har föresvävat ett antal motionärer som i motionerna I:196 och II: 233 begärt tilläggsdirektiv till socialutredningen för att dessa samarbetsfrågor fullt ut skulle beaktas. Utskottet hänvisar till socialstyrelsens egen pågående utredning, som tar upp även dessa frågor.

Den parlamentariska socialutredningen kan knappast undgå att också på ett eller annat sätt ta upp de genom motionerna aktualiserade problemen om samverkan mellan enskild och offentlig social verksamhet. Herr talman! Jag vill för min del säga ytterligare några ord, nämligen om narkomanvårdskommitténs slutbetänkande och uppföljningen av dess förslag. Vi har ju en illustration utanför riksdagshuset i dag till hur allvarligt föräldrar till narkomaner — och jag tror nog även ungdomen själv — ser på narkotikaproblemet, som nu åter tycks ettra till sig. Det rör sig om många och kostnadsmässigt ganska vittgående förslag i betänkandet — förslag som därtill rör även en rad andra myndigheter än socialstyrelsen och bara ansatsvis har tagits upp till förverkligande. För att bara ta ett exempel vill jag nämna att socialstyrelsen i sina petita nu i höst konstaterar att det fortfarande är så att uppsökande verksamhet avseende narkotikamissbrukare förekommer i ringa omfattning. Herr Mundebo nämnde också de otillräckliga sjukvårdsresurserna vad gäller narkomaner. Det är därför som vi från vårt håll menar att det skulle vara önskvärt med en parlamentarisk beredning för att få till stånd konkreta och långsiktiga åtgärder enligt en utarbetad detaljplan för den fortsatta narkotikapolitiken — jag tänker på vår partimotion I: 197 och II: 228. Att detta med uppföljning skulle kunna tillgodoses — såsom utskottet menar — genom den nya expertgruppen i anknytning till narkomanvårdssektionen i socialstyrelsen är väl knappast troligt, även om denna grupps tillsättande i och för sig är värt all uppskattning. Då torde det alltjämt verksamma samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk under statsrådet Lidboms ledning ha större förutsättningar. Bristen är bara att detta organ saknar den parlamentariska förankringen och att anslagsfrågorna därmed inte får ett omedelbart stöd av riksdagspartierna genom deras inkoppling re dan på ett tidigt stadium av de olika åtgärdernas tillkomstprocess. Det rör sig om så skilda områden som sjukvårdande och socialvårdande narkomanvård, upplysning och undervisning i skolorna och ungdomsorganisationerna, de många narkomanernas behandling inom kriminalvården och behovet av ånyo förstärkta resurser för narkotikaspaning hos polisen och genom tullen. Expertgruppen i socialstyrelsen kan rimligen inte rå med att klara behovet av förstärkning och avvägning av åtgärder på alla dessa områden. Jag ber att i detta sammanhang få hänvisa till vad jag anförde i en debatt här i kammaren den 22 oktober med statsrådet Lidbom om behandlingen av narkomanvårdskommitténs slutbetänkande. På de punkter jag här tagit upp är utskottsutlåtandet enhälligt, och jag har därför inte något särskilt yrkande på dessa punkter. Jag vill däremot beträffande de tre frågor, där reservationer föreligger, yrka bifall till dessa reservationer. Jag avstår från egna uttalanden i nu åsyftade frågor, då andra talare redan tagit upp dem och ytterligare andra ledamöter torde komma att närmare gå in på dem och anföra motiveringar för i reservationerna ställda yrkanden. Herr talman! Jag vill till sist gärna tillfoga att även jag är mycket tillfredsställd med resultatet av den motionsframstöt, som herr Zachrisson gjort här i kammaren, rörande det s.k. lekmannainslaget i medicinalväsendets ansvarsnämnd.

Herr talman! Hur självklara och grundläggande de förebyggande åtgärderna än anses vara inom all samhällsvård, hamnar väl ofta de samhällsvårdande organen i den situationen att de finner att de förebyggande åtgärderna inte varit tillräckliga i konkreta fall. de, pekar jag och mina medmotionärer just på detta förhållande. I motionen redovisas delar av en verksamhetsberättelse från ett skolhem för pojkar, vari man finner brister i de utredningar som föregår ett omhändertagande vid skolhemmet. Man efterlyser behandlingsplaner som har prövats i den öppna vården, och man ifrågasätter om de förebyggande åtgärderna har vidtagits med tillräcklig insikt eller grundlagts med noggrann kännedom om den unges förhållanden. »I påfallande många fall har endast omhändertagande och intagning på institutionen ägt rum», heter det i verksamhetsberättelsen. Man har också funnit att de sociala utredningarna ofta innehåller och understryker de negativa sidorna, misslyckade åtgärder, besvikelser och misstroenden. Det är utomordentligt sällan man finner några positivt hållna beskrivningar om de unga i dessa utredningar. Det är mot denna bakgrund som vi i motionen yrkar att socialstyrelsen skall få i uppdrag att utfärda översedda anvisningar om den förebyggande barnavården. Helt visst blir det de negativa sidorna hos ungdom som visat missanpassning som kommer att dominera. Men hos varje individ finns det också egenskaper och anlag som skulle kunna utgöra det som är väsentligast när man vill bygga upp en människa. Jag finner det väl motiverat att man i de utredningar som företas inom barnavårdsnämnderna anstränger sig att plocka fram det som kan skrivas på pluskontot för dessa unga människor. Kanske kan man förhindra en intagning, om man lyckas bygga upp något som kan stärka den unges självkänsla genom att man har hittat ett anlag som är speciellt för honom och som kanske kan utvecklas. I varje fall kan man på så sätt underlätta behandlingen vid en ungdomsvårdskola om det blir fråga om intagning. Utskottet redovisar att Kungl. Maj:t uppdragit åt socialstyrelsen att inom den nuvarande lagstiftningens ram skapa bättre utredningsmöjligheter för att få en säkrare behandling av de enskilda fallen. Detta tycker jag är värt att understryka; det är en positiv åtgärd. Även socialstyrelsen — detta redovisas i utskottets utlåtande — har en utredning om den icke institutionsbundna socialvårdens målsättning och organisation som tycks ta hänsyn också till de synpunkter som anges i motionen. Jag har därför inget yrkande. Jag tycker att utskottets skrivning är mycket välvillig. Jag bara hoppas att resultatet av de här åberopade utredningarna kommer att bli ett stöd för och nå fram till de många människor ute i landet som skall fatta beslut, ofta livsavgörande för de barn och ungdomar som vi har avsett i denna vår motion.

Herr talman! Ett par av de motioner som behandlas i förevarande utlåtande gäller narkotikafrågan. I en av motionerna begärs en parlamentarisk beredning för att ta reda på det utredningsmaterial som narkomanvårdskommittén har levererat. Detta motionsyrkande har avstyrkts. Vägen över en parlamentarisk beredning är nog inte så mycket att hoppas på i dag. En annan motion som också gäller narkotika har ett mycket mer begränsat innehåll. Man begär där att statsbidrag skall utgå till ytterligare former av narkomanvård. Detta har socialstyrelsen tillstyrkt. Socialstyrelsen har begärt att en allmän översyn av reglerna skall företas.

Det är litet förvånande att utskottet avfärdar detta med att säga, att det inte finns anledning till någon ytterligare riksdagens åtgärd. Som här har nämnts demonstrerar i dag en grupp utanför riksdagshuset. Det är inte den vanliga gruppen av demonstranter, utan det är framför allt föräldrar till barn med narkotikabekymmer. Det är inte särskilt många av riksdagens ledamöter som är inne nu. Kanhända är de allesamman från lugna områden och har aldrig kommit i kontakt med narkomaniproblemet och därför har lätt att säga att anledning inte finns till någon ytterligare åtgärd. Den grupp som i dag demonstrerar har i den svåra kampen mot narkotika offrat det värdefullaste de har: sina barn. De har i dag till statsministern överlämnat en skrivelse, som jag skall be att få citera. Den är inte överdriven och innehåller inte något sensationsreportage om barnens tillstånd, men det är ett rop av förtvivlan. De skriver: »Då vi, Föräldraföreningen Mot Narkotika, våren 1968 bildade vår förening, skedde det i desperation men också med ett hopp om att på oss, de drabbade föräldrarna, skulle alla lyssna. — Vi trodde, men vi trodde fel.» De fortsätter: »Narkotikan har slagit sönder det vi under vårt liv byggt upp — splittrat familjer, tvingat oss till sjukskrivning, gjort ännu ej drabbade syskon till mycket vilsna och olyckliga människor. Kan de styrande i detta land föreställa sig, hur det känns att natt efter natt gå och vänta på sitt barn utan att veta, om det inte i detta nu händer det allra värsta. För många har redan fått sätta sina unga liv på spel för det som vi vill kalla samhällets underlåtenhetssynder. Varför gjordes inget vettigt Vi skall inte förvåna oss över anklagelsen. De säger själva: »Vi kan inte som andra människor ta semester, ty reser vi bort, är vårt hem på kort tid förvandlat till knarkarkvart, låser vi med polislås, vandrar våra barn runt i andra kvartar. Säg oss, hur vi under sådana omständigheter skall finna någon ro.» Dessa människor fullgör sin föräldraplikt och arbetar på dagarna. De skulle vilja ha någon hjälp utöver den som nu lämnas. De har gjort stora uppoffringar för att ta hand om barnen — bl.a. har de försökt anordna en egen gård. Skrivelsen, som också innehåller en del annat, borde säga oss att det finns anledning till någon ytterligare åtgärd från riksdagens sida, även om ingen i dag direkt kan säga, vilka åtgärder som är mest angelägna. I skrivelsen krävs en medborgarsamling mot det onda. Det är inte fråga om någonting som bara drabbar en liten begränsad skara, utan det är någonting som sprider sig. Föräldraföreningen protesterar mot att deras barn som begått brott under narkotikarus skall dömas som förbrytare och bli svåra förbrytare. Anklagelsen mot oss alla som inte har gjort någonting är oerhört skarp. När det blir en riktig kall vinter och svanarna nere på Strömmen fryser fast står det i alla tidningar att vi måste göra någonting för att rädda de fåglar som fryser och inte får någon mat. Men runt omkring oss fryser och svälter unga människor och går under. Jag kommer att rösta för reservation 1. Den är folkpartistisk, och det är egentligen synd, eftersom vi i sådana här allmänna frågor inte borde ha någon strikt partiuppdelning. Jag tror inte att den motion som reservationen bygger på innehåller så värst mycket, men det innebär ändå någon hjälp. Socialstyrelsen, som är känd för att vara radikal, har tillstyrkt motionen, men där för bör det inte vara omöjligt att följa socialstyrelsen. Jag hoppas, att när nästa år börjar, vi får förslag från Kungl. Maj:t med en vidare syftning än det som har åstadkommits med de utredningar som nu är gjorda. Man kan nu bara vädja till oss alla att hjälpa till att försöka rädda åtminstone en del av dem som orättvist har råkat i svårigheter — det är inte rättvist att en ung människa skall behöva gå under. Vi måste få hjälp att rädda dem, och vi måste göra åtminstone något för att komma ifrån inställningen att riksdagen icke har någon anledning att ingripa.

Herr talman! Jag kan ansluta mig till det mesta av det fru Eriksson i Stockholm här har sagt. Fru Eriksson önskar att frågan om narkotikabekämpande verksamhet borde lyftas över partierna. Jag tycker detsamma och att detta är ett gott motiv för vårt yrkande om tillsättande av en parlamentarisk beredning, som skulle kunna medverka till en uppföljning av narkomanvårdskommitténs slutliga förslag. Det rör sig ändå om stora och kostnadskrävande förslag, såsom jag sade i mitt första anförande. Jag har betänkandet framför mig och skall bara läsa upp några rubriker ur betänkandets sammanfattning för att ge en uppfattning om hur omfattande och svåra frågor det rör sig om. Det gäller först internationella åtgärder. Här behövs nämligen mer än förut en sammankoppling med andra länders motåtgärder, eftersom våra grannländer också börjar få svårigheter med narkotikamissbruk, som vi får alltmer känning av även i vårt land. Det gäller drogkontrollen, allmänt taget. Det är vidare fråga om upplysningsåtgärder, rättsvårdande åtgärder, tekniskt-diagnostiska problem, vårdens uppläggning ur medicinska och sociala aspekter, socialpolitiska överväganden i övrigt, behovet av forskning och slutligen organisationsfrågor, som visserligen kan sägas ha delvis lösts men faktiskt dock ännu alltför ofullständigt. Allt detta tycker jag skulle lämpa sig väl för en parlamentarisk beredning, så mycket mer som narkomanvårdskommittén, i varje fall i ett tidigare stadium av sin verksamhet, själv uttalade att expertkommitténs arbete — narkomanvårdskommittén är en expertkommitté — borde följas av en parlamentarisk utredning.

Flera av talarna här, och kanske inte minst herr Wiklund i Stockholm, har riktat kritik mot att utskottets skrivning är sällsynt kortfattad. Bakom kritiken ligger en uppfattning hos herr Wiklund, att utskottet har behandlat frågan kortfattat även i annat avseende, men så har nog inte varit fallet. Att de här motionerna har tagits samman och behandlats i ett enda utlåtande beror på att de alla behandlar samhällets vårduppgifter. Men de har också någonting annat gemensamt. De har allihopa på olika sätt satt tummen på sådana svårigheter i dagens sjukvårdssammanhang och hälsovårdssammanhang som vi alla vet innebär dagens dilemma för vården. De tillgängliga personella resurserna och de tillgängliga ekonomiska resurserna måste disponeras på ett sådant sätt att de får största möjliga effekt.

Medan, säger man, de vårdoch hjälpbehövandes antal bara växer och växer, iakttar vi svårigheterna.

Det gäller främst syftet, och det gäller i viss utsträckning även de påpekade möjligheterna att komma fram till bättre lösningar. Det är egentligen bara i en enda fråga som utskottet har tagit avstånd, nämligen frågan om att man redan nu skulle förstärka den sjukvårdskostnadsutredning, som är tillsatt som en expertutredning, med en parlamentarisk förankring. På den punkten har utskottet avstyrkt utan att egentligen uttrycka någon som helst förståelse ens för själva tanken. Det har kommit på min lott av olika skäl att företräda utskottet vad beträffar större delen av utlåtandet. Jag vill gärna ta upp vad var och en har sagt här. Eftersom samstämmigheten, som jag nyss nämnde, dock har varit så stor mellan motionärerna och «utskottet, finns det inte så många punkter som ger mig anledning till ett direkt be mötande av vad som har sagts i debatten. Jag vill först ta upp vad herr Mundebo framförde som reservant, där han talade för alla de tre reservationerna. Herr Mundebo sade att det i viss mån vore sant att alla motioner utom en hade behandlats kallsinnigt. Han måste samtidigt medge att han själv suttit med och behandlat ärendet och alltså själv på detta kallsinniga sätt varit med om att bemöta en hel del av motionärerna. Han beklagade dock kallsinnigheten bara då det gällde de motioner som väckts från folkpartihåll. Det där är ju mänskligt, men jag skulle gärna vilja att herr Mundebo använt ett annat ord än »kallsinnigt> i sammanhanget, ty det drabbar honom själv litet mera hårt än vad jag tycker han är värd när det gäller behandlingen av sådana här frågor. Det som tas upp i reservationen 2, som herr Mundebo först behandlade, gäller frågan om ett hälsooch sjukvårdspolitiskt program. Jag skulle emellertid vilja sammanföra detta med vad herr Wiklund i Stockholm talade om, nämligen den parlamentariska utredningen om sjukdomsförebyggande åtgärder, i viss mån kanske också spörsmålet om parlamentarisk beredning i narkotikafrågor.

Jag tycker nog man har anledning fråga — även fru Eriksson i Stockholm var visst inne på detta — om det inte är tid att handla på vissa områden. Då utskottet alltså har funnit att det, såsom tidigare framhållits, inte finns anledning att tillsätta en ny utredning om ett hälsooch sjukvårdspolitiskt program är anledningen, att det kan sägas att inte mindre än tre utredningar sysselsätter sig med saken just nu. Då kan det sägas att det behövs en sammanfattning. Men vi måste dock något se på vad dessa utredningar kommer fram till. Sjukvårdskostnadsutredningen, som jag strax skall återkomma till, arbetar med dessa frågor.

Jag vill gärna tillägga att man i stort sett gått in för, vilket riksdagen också tagit ställning till, att i all socialvård liksom beträffande sjukvård framför allt tillämpa en Ööppenvårdsprincip och prioritera denna princip. Det är väl framför allt dessa tre saker som gjort att utskottet på den punkt reservationen 2 behandlar ansett sig kunna säga att det inte är erforderligt med någon ytterligare åtgärd i fråga om program eller åtgärder mot personalbrist då det gäller vissa kategorier. Vad beträffar reservationen 3, som jag nyss snuddade vid, måste jag så att säga bli litet schizofren — man kiänner sig ju sådan ibland här i institutionen Sveriges riksdag — och talar som två olika personer. Jag hör till reservanterna, och jag ansluter mig där till vad herr Mundebo anförde. Jag kan göra det desto mera som det egentligen är den enda punkt där utskottet är definitivt avstyrkande och inte har någon känsla av samhörighet med motionens syfte. Jag kan också göra det därför att vi från moderata samlingspartiet redan förra året, när det gällde 7-kronorsreformen, gjorde en framstöt och begärde detsamma som nu återfinns i folkpartimotionen och i reservationen. På den punkten ber jag alltså att få yrka bifall till reservationen. Sedan återgår jag till min gestalt som utskottets talesman — om kammarens ledamöter nu kan följa mig i denna för Herr Mundebo sade att vissa frågor 1 detta sammanhang är särskilt betydelsefulla. Jag kan ge honom rätt i den bedömningen — men bara om man då är på det klara med att i detta uttryck »särskilt betydelsefulla» ofta ligger en subjektiv bedömning. Jag tycker emellertid att vi kan respektera varandra på den punkten. Vi har anledning att ta upp även frågor som bottnar i dylika bedömningar. Enligt min mening har utskottet också försökt göra det. Och en fråga som här behandlas vill jag uppehålla mig vid något ytterligare, nämligen narkomanvården. Den har aktualiserats i flera motioner, och där har ett flertal yrkanden framställts. Dels har det begärts tillsättande av en parlamentarisk beredning i narkotikafrågor — den har herr Wiklund i Stockholm här talat för —, dels har det i en motion begärts statsbidrag för ytterligare former av narkomanvård. Det yrkandet har resulterat i en reservation. Jag deiar där den uppfattning som fru Eriksson i Stockholm samt herrar Mundebo och Wiklund i Stockholm har givit uttryck åt, nämligen att frågan om ungdomsnarkomanin är ett av våra allra svåraste problem.

Det är därför som den parlamentariska beredning i narkotikafrågor som här föreslagits inte i och för sig är någon lösning.

GÖR NÅGOT NU—— —> Jag skulle vilja ytterligare citera vår statsminister, till vilken denna skrivelse är ställd, och säga att det är verkligheten som är vår värsta fiende i detta sammanhang. Det gäller förvisso att snabbt gripa in mot den otäcka verklighet som narkotikaepidemin i dag utgör. Men vad är det man skall göra? Ja, jag har den bestämda uppfattningen att det som nu skall göras — och som skall göras snabbt — inte ligger inom ramen för vad som begärs i de motioner vi nu behandlar. Det gäller för det första — vilket behandlas i den nämnda skrivelsen från föräldraföreningen — att så långt möjligt hindra tillgången till narkotika och att med nytt allvar ta upp langarproblemet.

Vi måste med kanske ännu kraftigare tag gripa in för att stoppa tillgången till narkotika över huvud taget. Vi måste för det andra så snabbt som möjligt öka resurserna för den pågående forskningen i narkotikafrågan. Jag tycker liksom fru Eriksson i Stockholm att vi gjort alldeles för litet i detta avseende. Härvidlag kan, såsom gjordes i skrivelsen från Föräldraföreningen mot narkotika, anklagelser riktas mot staten. Det har gjorts alltför många misstag därför att man vetat för litet. Eftersom man har vetat för litet, diskuteras också fortfarande sådana egenartade åtgärder som legala förskrivningar av narkotika till narkotikamissbrukare. Om forskningen på detta område får större resurser och ökade möjligheter att till sig knyta skickliga forskare, skulle man troligen snabbt kunna utvärdera resultaten av denna forskning. Och vi måste ha dessa resultat, om vi skall få en riktig bild av orsakerna till den sjukdom, som narkomanin är, och en uppfattning om de rätta vårdformer na. Jag ansluter mig, ärade kammarledamöter, på dessa punkter helt till den kritik som fru Eriksson i Stockholm framförde. Den fråga, som vi i dag har att ta ställning till, är emellertid kravet på en höjning av statsbidragen till sjukvårdshuvudmännens narkomanvård för att stimulera till en ökning av deras vårdresurser.

Det är detta som vi i utskottet menar är en huvudfråga, och vi delar därvidlag socialstyrelsens uppfattning. Narkomanvården är, som vi skriver, integrerad med huvudmännens övriga insatser. En höjning av statsbidraget skulle bara öka tröskeleffekten, och resultatet skulle till slut bli ett slags särvårdform. Det är en linje som utskottsmajoriteten har gått emot. Hur är det då med flexibiliteten? Jo, den finns och den bör finnas; det är inom sjukvårdshuvudmännens eget vårdansvar det ligger att öka flexibiliteten. Statsbidragets höjd kan i och för sig inte verka stimulerande härvidlag. Men i denna fråga, liksom i de andra frågor som motionärer och reservanter har behandlat, har utskottsmajoriteten uttryckt sin samstämmighet i uppfattningen om att det är viktiga frågor och att de syften som har kommit till uttryck i motionerna och reservationerna är väsentliga. Herr talman! Jag nödgas avstå från att i detalj gå in på allt som det kunde finnas anledning att ta upp redan därigenom att jag eljest skulle bli alltför långrandig. Härtill kommer att jag uppfattar synpunkterna också i de hittills gjorda inläggen som i huvudsak samstämmiga med de tankegångar utskottsmajoriteten velat göra sig till talesman för. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 3 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Fröken Ljungberg tecknade en tilltalande bild av samförstånd och samstämmighet. Samstämmigheten är så stor, försäkrar hon. Man fick en stark känsla av att statsutskottets överläggningar präglas av en ekumenisk anda; därför skulle det vara orättvist av mig att tala om statsutskottets kallsinnighet. Och visst har överläggningarna präglats av samma vänliga men ansvarsmedvetna ton som fröken Ljungberg själv använde i sitt inlägg. Naturligtvis kan man också tänka sig att begagna ett annat ord än kallsinnig — ett ord som inte är lika bistert, inte lika bestämt, inte lika kallt. Men faktum kvarstår ändå att på tio punkter av elva avstyrker statsutskottets majoritet de väckta motionerna. Gång på gång i utskottets utlåtande återkommer formuleringar som »anledning finns inte> och »någon åtgärd är inte erforderlig». Detta är en bestämt avvisande attityd till motionsförslagen. Det finns goda skäl för bifall till ett flertal motioner. Det finns goda skäl för reservationer på flera punkter än dem som nu föreligger, men vi har försökt begränsa dem till de mest väsentliga. Dessa var enligt min mening de två punkter jag talade om, bl.a. förtroendemännens medverkan i planering, prioritering och kontroll över den växande sjukvårdssektorn. Jag tror att utvecklingen därvidlag är sådan att det är nödvändigt med ett starkare engagemang från förtroendemännens sida. Det utredningsarbete som nu pågår bedrives för att bilda det underlag som behövs för en sådan förtroendemännens medverkan i en fortsatt planering. Dessutom talade jag för att det statliga stödet till narkomanvården skulle ges en mer flexibel utformning, som skulle möjliggöra en starkare satsning från samhällets sida. Detta är verkligen nödvändigt.
Herr talman! På sitt som alltid älskvärda sätt vände sig fröken Ljungberg mot att jag skulle vara missnöjd med att det förelåg ett enda utlåtande. Men detta har jag ju inte yttrat mig om. Jag tog över huvud taget inte upp den saken. Jag sade däremot att det enda föreliggande utlåtandet var koncentrerat. Min >»kritik> var inte enligt min mening negativ. Jag skulle till och med vilja göra gällande att den var positiv. Jag sade nämligen att utlåtandet var en beundransvärd prestation i fråga om koncentration och förmåga till sammanpressning av olika avslagsargument. Det är väl närmast en positiv bedömning av utlåtandet i det avseendet. Herr talman! Fröken Ljungberg fortsatte bl.a. med att säga att bland det allra viktigaste i fråga om bekämpande av narkotikamissbruket är att söka hindra tillgången till narkotika. Det är så sant som det är sagt. Men det är just bl.a. där det brister. Rikspolisstyrelsen har vädjat om att få bättre resurser för att klara uppgiften, och den säger då att man helt enkelt sviktar under svårigheterna. Enligt uppgifter som jag har hade rikspolisstyrelsen när kampanjen mot narkotika var intensivast — alltså i början av 1969 — ca 800 man till förfogande för narkotikabekämpande verksamhet. Nu är det antalet nere i hälften! Vi får hoppas att vi, när vi kommer in på nästa år, i den nya statsverkspropositionen kan se tecken på att åtgärder kommer att vidtas för att få till stånd bättre förhållanden på detta område. Vad som ligger bakom våra önskemål om en parlamentarisk beredning är det faktum att det redan finns goda, förslag och ansatser till motåtgärder men att dessa i så begränsad mån fullföljes. Om vi inte får denna beredning, vilket uppenbarligen i varje fall inte kommer att ske nu, sätter jag mitt hopp till initiativ av det samarbetsorgan för bekämpande av narkotikamissbruk, som leds av statsrådet Lidbom.

Herr talman! Fröken Ljungberg visade sig ha ett starkt intresse för narkomanvårdsproblemet, varom hon svävade ut ganska långt. Det skulle kanske vem som helst vilja göra, men jag har uppfattat saken på det sättet att det i dag gäller debatt om ett par punkter, om vilka förslag ligger framlagda. Fröken Ljungberg svävade ut så långt att när hon skulle hitta tillbaka till den fråga det gällde, hade hon tydligen läst fel. Det var inte en motion om ett ökat statsanslag till narkomanvården, som skulle stimulera kommuner och landsting att göra någonting utan det var fråga om att göra bestämmeslerna för detta statsbidrag mera flexibla, som det heter. Det var den punkten som socialstyrelsen hade biträtt, och därvidlag ansåg jag det kunde vara värt att ge hjälp även till sådan vård, om vilken fröken Ljungberg mycket riktigt sade, att vi sannerligen inte har klart för oss, hur den bäst skall utformas.

Herr talman! Jag anser fortfarande att utskottet på nio punkter av elva har yrkat avslag på goda grunder och med instämmande i motionernas syfte. På en punkt har man avstyrkt utan instämmande i syftet, och därvidlag ansluter jag mig helt till herr Mundebos hemställan om bifall till reservationen 3. Herr Wiklund i Stockholm vill inte kritisera utlåtandets utformning — han har älskvärt tagit en sådan antydan tillbaka — utan just den bristande möjligheten att komma fram snabbt i narkotikavården. Han menar att den skall åstadkommas genom en parlamentarisk utredning. Jag vågade hävda andra synpunkter. Min långa »utsvävning>», fru Eriksson i Stockholm, var icke föranledd av någon strävan att försöka verka som en speciell företrädare för Föräldraföreningens mot narkotika intressen, utan av det faktum som fru Eriksson också åberopade, nämligen att vi fått denna skrivelse i våra händer i dag. Det kan inte hjälpas att det aktualiserar frågan för oss på ett särskilt sätt. När det gäller vad socialstyrelsen har sagt och inte sagt är det väl ändå riktigt att läsa dess yttrande i anslutning till vad utskottet har skrivit: »Vad socialstyrelsen i yttrande över motionen anfört i fråga om kostnaderna för den uppsökande verksamheten skulle i princip kunna gälla även den medicinska vården.» Här öppnas nya vägar. Detsamma gäller formuleringen: »Statsbidraget har till syfte att tills vidare stimulera sjukvårdshuvudmännen — — —> I denna mycket kompakta skrivning i utskottets utlåtande finns åtskilliga av de möjligheter som fru Eriksson i Stockholm var ute efter.

Herr talman! Det finns vissa saker som jag icke tänker diskutera, t.ex. utskottsutlåtandets koncentrerade form. Jag hade knappast tänkt yttra mig mer än angående reservationen 3, men på grund av vad som här har sagts om de stora problem som narkotika för med sig och den skrivelse som vi har fått i dag kan jag inte underlåta att säga några ord även om detta. Jag håller fullständigt med dem som talar om den stora förbannelse narkotika utgör för dem som drabbas därav, och jag instämmer i vad som skrivits i det brev som vi har fått. Jag förstår den känsla som måste gripa en förälder. Men jag tycker samtidigt att det innebär en begränsning av området när man bara tar upp frågan om narkotika. Det finns alkoholister som svälter och fryser här i landet. Det finns föräldrar vilkas barn är alkoholister och som går i en ständig skräck för att dessa skall komma hem. Det är från den utgångspunkten utskottsmajoriteten har behandlat denna fråga. Vi vill alltså inte ha någon särbehandling, utan vi vill ha en gemensam syn på de människor som behöver vård. Själv tycker jag att socialstyrelsens utlåtande haltar något när däri sägs, dels att för den uppsökande vården inte skall finnas några särbestämmelser, dels att för exempelvis familjeoch lägervård skall särbestämmelser finnas för narkomaner. Är inte det någonting som vi behöver pröva också för andra, t.ex. alkoholister, om vi tror att det verkligen hjälper? Det är från den synpunkten som jag för min del yrkar bifall till utskottets hemställan och instämmer i vad fröken Ljungberg har sagt om reservationerna 1 och 2. Beträffande reservationen 3 är utskottsmajoriteten ense med reservanterna om frågans stora betydelse. Vad som skiljer oss är om man bör vänta tills sjukvårdskostnadsutredningen har slutfört sitt uppdrag eller om man redan nu skall sikta på ett slutgiltigt mål. Det förefaller oss mera rationellt att expertutredningen får lägga fram sina kalkyler så att vi med dessa som bakgrund kan bestämma hur det fortsatta arbetet skall bedrivas i fråga om kostnadsundersökning för hälsooch sjukvård. Vi tror inte heller att en utvidgning av gällande direktiv och en parlamentatisk förankring skulle kunna påskynda arbetet — kanske det i stället finns stora risker för att det skulle försinkas. Låt oss först få fram kalkyler och därefter ta ställning till det fortsatta arbetet!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
Herr talman! Jag delar herr Fagerlunds uppfattning att vi behöver en gemensam syn på dem som behöver vård. Men, herr Fagerlund, vi behöver också snabba insatser på områden där sådana är nödvändiga. Genom en mera flexibel utformning av statsbidragsbestämmelserna kan vi uppnå en utbyggnad av vården i olika former. Vi kan få en mer omfattande utbyggnad än vad nuvarande statsbidragsregler möjliggör. Då kan vi inte av formella skäl avstå från sådana justeringar av statsbidragen. Det sägs i den skrivelse som vi har fått i dag: »Tiden är vår värsta fiende. GÖR NÅGOT NU—— —., Genom en justering av statsbidragsbestämmelserna kan vi få en bättre fungerande narkomanvård. Varför avstå härifrån? Gör något nu!

Herr talman! Herr Mundebo säger att vi skall göra insatsen på det område där det verkligt stora vårdbehovet i dag finns. Jag vågar hävda att alkoholproblemet — åtminstone i de trakter där jag själv bor — är ett betydligt större problem för föräldrar och andra anhöriga än det problem som herr Mundebo ger så stor prioritet.